Ärade ledamöter! Välkomna till ett nytt arbetsår i Ett demokratiskt statsskick kan aldrig tas för givet. Det som händer i dessa dagar i Ryssland visar hur ett folkstyre som saknar tradition och rötter snabbt kan utsättas för fruktansvärda faror. Kampen för de demokratiska värdena och demokratins institutioner måste ständigt föras vidare. Även vi i vårt land har anledning att tänka på detta. Det är viktigt med en konstruktiv, utvecklande och seriös debatt om demokratins sätt att fungera. Vi går mot ett arbetsår som säkert kommer att bli ovanligt intensivt. Förslag kommer att läggas fram bl.a. på det konstitutionella området. Riksdagen får anledning att diskutera sina egna verksamhetsformer i anslutning till bl.a. Den 25 oktober beräknas utredningens förslag Reformera riksdagsarbetet! bordläggas här i kammaren och på detta följer sedvanlig motionstid. Jag välkomnar en bred debatt om riksdagens sätt att fungera. Arbetet inom utredningen fortsätter under hösten. Det gäller författningsändringar till följd av utredningens principförslag och närmare utformning av bl.a. rambeslutsmodellen för budgeten. Siktet är inställt på en presentation av förslagen i november respektive i början av nästa år. Det är nu tio år sedan riksdagen återvände till Helgeandsholmen. Detta skall vi uppmärksamma på olika sätt, främst genom aktiviteter riktade mot allmänheten och regeringskansliet. Jag vill avrunda dessa välkomstord med en önskan och en förhoppning. Vi har som riksdagsledamöter ett viktigt uppdrag i att bilda opinion för försvaret av de mänskliga rättigheterna.

Fru talman, ärade riksdagsledamöter! Det är för mig en stor glädje och tillfredsställelse att vid riksmötets öppnande få framföra mitt varma tack till riksdagen och regeringen och därigenom till hela svenska folket för uppvaktning med anledning av 20-årsjubileet som statschef. All vänlighet och uppskattning som vid detta tillfälle riktades mot mig kommer att vara en stimulans i mitt arbete under kommande år. Sedan slutet av 1980-talet har stora förändringar ägt rum i vår omvärld. Händelserna i det tidigare Sovjetunionen har varit av avgörande betydelse för den utrikes och säkerhetspolitiska utvecklingen. Sverige har kunnat välkomna flera nya grannstater, och vårt land spelar en aktiv roll för att stödja deras utveckling, både bilateralt och som ordförandeland i ESK. Men en omvandling av det slag Europa nu genomgår är dessvärre aldrig smärtfri. Motsättningar mellan etniska grupper och folkslag har medfört förödande konflikter på Balkanhalvön och i delar av det gamla Sovjetunionen. Detta har medfört stora lidanden och umbäranden för civilbefolkningen i dessa områden. Det är med stor oro vi tagit del av de senaste dagarnas rapporter om våldsamma oroligheter i Moskva. Dessa har krävt många dödsoffer. Det är vår förhoppning att demokratiseringsprocessen i Ryssland skall kunna fullföljas. Den politiska osäkerheten, inte bara i Europa utan också i andra delar av världen, innebär hot och fara för befolkningen. Här i Sverige har vi märkt detta genom att många människor från andra länder tagit sin tillflykt hit för att söka trygghet. Miljöproblemen kvarstår och t.o.m. växer i vissa avseenden, trots att medvetenheten i dessa frågor har ökat på ett glädjande sätt. Vi måste minska föroreningen av luft och vatten. Sådana åtgärder kräver ett omfattande internationellt arbete. Men även som enskilda medborgare, inom våra egna länders gränser, kan vi åstadkomma mycket för att uppnå en dräglig miljö för framtida generationer. Sverige, som av tradition deltar aktivt i det internationella arbetet inom olika områden, har alltid visat ett starkt engagemang i Förenta Nationerna. Vårt ekonomiska och humanitära bistånd är omfattande, och den svenska flyktingpolitiken är generös i jämförelse med andra länders. Redan från starten av FN:s militära verksamhet har Sverige deltagit med fredsbevarande styrkor. Därför är det naturligt att vi nu bidrar med en bataljon för att uppnå fred i det forna Jugoslavien. Det blir allt viktigare att stödja arbetet inom FN för att åstadkomma förutsättningar för ett konstruktivt internationellt samarbete i syfte att skapa en bättre värld för oss alla. Sedan jag öppnade förra årets riksmöte har arbetet med att stärka Sveriges ekonomi stått i centrum för riksdagens arbete. Det finns en bred uppslutning i hela vårt land bakom viljan att minska arbetslösheten och förbättra statsfinanserna. Under våra resor i landet har Drottningen och jag mött både initiativkraft och optimism. Det gäller att ta vara på allt positivt för att gemensamt komma till rätta med problemen inom ekonomi och samhälle. Ni, valda ombud för Sveriges folk, har ett ansvarsfullt och krävande arbete framför er. Många frågor av stor vikt för vårt land och dess medborgare kommer att bli föremål för diskussion och beslut. Vi alla kommer att med uppmärksamhet och intresse följa ert arbete för vårt lands bästa. Jag önskar er välgång i detta viktiga värv och förklarar härmed 1993/94 års riksmöte öppnat.

Sveriges utrikespolitik är en klar röst för mänskliga rättigheter, frihet och demokrati. Ryssland är vårt grannland. Vad som sker i Ryssland är av avgörande betydelse för hela det internationella samarbetet under kommande år och decennier. När de rödbruna krafterna tog till öppet våld på Moskvas gator höll Sverige och världen andan -- samma rödbruna krafter som för två år sedan tog till våld mot de baltiska nationernas strävan efter frihet, samma krafter som vill vrida klockan tillbaka i Ryssland och i Europa. Vårt stöd till Rysslands folkvalde president i hans strävan att så snabbt som möjligt lösa den politiska konflikten genom fria och demokratiska val är entydigt. Det är med valsedeln, inte med vapnen, som Rysslands framtid måste avgöras. Det gångna året har inneburit betydelsefulla genombrott för demokrati och rätt i olika delar av världen. I Sydafrika bereds nu vägen för demokratiska val och ett demokratiskt styre. Vårt stöd till mänskliga rättigheter och demokrati i Sydafrika förblir viktigt. De återstående ekonomiska sanktionerna avvecklas nu snabbt. I Mellersta Östern har fredssamtalen gjort historiska framsteg. Sverige förbereder nu biståndsinsatser för att understödja fredsprocessen mellan israeler och palestinier. Förenta nationernas arbete är av stor betydelse i denna tid av global förändring. Sverige arbetar aktivt för att förstärka och effektivisera FN:s arbete. Sverige fullföljer en u-lands och biståndspolitik som syftar till att lindra fattigdom och nöd och som är ett starkt stöd för mänskliga rättigheter, demokrati och marknadsekonomi och främjar rättvisa och utveckling. För alla länders möjlighet till utveckling och tillväxt har de pågående förhandlingarna inom GATT i syfte att frigöra världshandeln stor betydelse. Sverige verkar för en snabb och heltäckande uppgörelse med utgångspunkt i de förhandlingsresultat som uppnåtts. I Europa kommer utvecklingen -- som de dramatiska händelserna i Moskva på nytt har visat -- att präglas av omvandlingen efter de socialistiska systemens sammanbrott. Sverige spelar en aktiv roll i arbetet att återförena Europa. Vi fullgör detta år en viktig uppgift som ordförande i den europeiska säkerhets och samarbetskonferensen . Av särskild betydelse är vårt stöd till Estlands, Lettlands och Litauens självständighet och utveckling. Återstående ryska trupper bör lämna Inom kort grupperas den andra nordiska FN bataljonen i Bosnien som ett led i de gemensamma ansträngningarna att lindra lidande och säkra fred. Konkret, och i nordisk samverkan, visar vi att vi menar allvar med vår vilja att bidra till Europas gemensamma säkerhet. För denna spelar också vårt försvar en betydelsefull roll. Sverige står utanför militära allianser. Det ställer krav på vår egen förmåga att upprätthålla ett starkt försvar. Förhandlingarna om medlemskap i den framväxande europeiska unionen är ett uttryck för vår strävan att delta i arbetet med att bygga ett medborgarnas Europa. Bara genom att fullt ut delta i det europeiska samarbetet kan vi vara med och besluta om viktiga frågor som rör också vår framtid. Det gäller ansträngningarna att bekämpa arbetslösheten lika väl som att förbättra miljön och att säkra fred och stabilitet i Europa. Sveriges positioner i förhandlingarna med EG:s medlemsstater har lagts fast under stor enighet mellan riksdagens partier. Regeringen strävar efter fortsatt brett samförstånd kring dessa förhandlingar. Vi utgår från målet om den utvidgning av EG:s medlemskrets den 1 januari 1995 som satts upp av EG:s stats och regeringschefer. Det ger oss bäst möjlighet till inflytande över de viktiga steg i samarbetet som skall tas därefter. Vårt land är inne i en period av stora ekonomiska påfrestningar. Den ekonomiska krisen drabbar oss alla: enskilda medborgare, företag, stat och kommuner. Orsakerna till den ekonomiska nedgången är väl kända. Dagens svårigheter är i första hand resultatet av missgrepp under lång tid som inte kan göras ogjorda och vars konsekvenser inte längre kan skjutas på framtiden. Mycket har redan skett som förbättrar villkoren för investeringar och produktion i Sverige. Sänkta arbetsgivaravgifter, låga löneavtal och en god produktivitetsutveckling under senare år har tillsammans med den lägre kronkursen medfört ett gynnsamt kostnadsläge. Den underliggande inflationstakten är låg. Sjunkande räntor har mildrat de senaste årens realräntechock och underlättar företagens investeringar i ny produktion och nya jobb. Återhämtningen i det finansiella systemet ökar förutsättningarna för banker och kreditinstitut att fungera normalt i den förestående uppgångsfasen. Rekordstora nyemissioner omvandlar ett högt privat sparande till riskkapital i företagen och lindrar sviterna efter 1980-talets överhettning på de finansiella marknaderna. Den ekonomiska situationen förbättras nu gradvis. Exporten stiger. Industriproduktionen ökar. Varslen om friställning minskar. Antalet lediga platser ökar. Företagskonkurserna minskar och företagens lönsamhet förbättras. Svårigheterna är emellertid långt ifrån övervunna. Någon allmän uppgång är ännu inte i sikte. Tvärtom måste den ekonomiska politiken under hela 1990-talet inriktas på att återställa den samhällsekonomiska balansen. Vägen tillbaka till uthållig tillväxt och full sysselsättning är lång. Sveriges förnyelse är en utmaning för hela folket. Den kräver av oss alla hårt arbete, sparande och sunda långsiktiga investeringar. Endast därigenom kan arbetslösheten bekämpas och välfärden tryggas för framtida generationer. Exporten och investeringarna i det privata näringslivet måste under överskådlig tid vara tillväxtmotorerna i ekonomin. Regeringens ekonomiska politik skapar nu steg för steg förutsättningarna för detta. Finanspolitiken har en viktig uppgift i att skapa förutsättningar för en fortsatt räntenedgång. Av avgörande betydelse för den ekonomiska utvecklingen under kommande år är att arbetet med att sanera statsfinanserna förs vidare med kraft och uthållighet. Den snabba skuldökningen måste brytas om vi inte skall äventyra själva basen för morgondagens välfärd. Detta kräver såväl fortsatta besparingar i statsutgifterna som egenavgifter i olika trygghetssystem och att vissa indirekta skatter höjs. Riksdagen har sedan regeringen tillträdde fattat beslut som innebär att de offentliga finanserna har stärkts med ca 80 miljarder kronor. Dessutom beslöt riksdagen i våras om ett nytt lika omfattande långsiktigt saneringsprogram fram till budgetåret Detta kommer nu successivt att förverkligas genom konkreta propositioner. Redan under hösten kommer förslag om arbetslöshetsförsäkringen och tandvårdsförsäkringen samt förslag om att vissa punktskatter skall följa inflationen. Ingen uppgift framstår i dag som mera betydelsefull än att skapa förutsättningar för nya jobb genom ett växande näringsliv. Långvarig arbetslöshet föröder människors livschanser och riskerar att leda till allvarliga personliga och sociala problem för individer och familjer. Det är nya jobb i de enskilda företagen som kan ta oss ur arbetslöshetens gissel. Det är mot denna bakgrund som reformeringen av arbetsrätten och regeringens förslag till skattelättnader skall ses. Det är av avgörande betydelse att ge företagen detta stöd i ett läge när vi börjar se ljuspunkter i den ekonomiska utvecklingen. Det är framför allt i de nya och de små företagen som nya arbeten skapas. Utvecklingskraften i dessa, men också i större basindustrier, är betydelsefull för den regionalt spridda sysselsättningen. Alla, oavsett bostadsort, skall kunna dra nytta av de nya möjligheterna. Marginalskatten på egenföretagarnas egna kapital halveras när beskattningen i praktiken likställs med aktiebolagens skatteregler. Nya företag stimuleras genom ökade möjligheter att kvitta förluster mot inkomst av tjänst. Förslag läggs fram om förbättrade villkor för innovatörer. Förslag kommer att läggas fram om förändringar i arbetsrätten. Rätten till provanställningar och visstidsanställningar förlängs. Det fackliga vetot mot entreprenader avskaffas. Turordningsreglerna modifieras. Förslag läggs fram om en förnyad regionalpolitik. Jordbruket spelar stor roll såväl som miljöresurs som för landsbygdens utveckling. Omvandlingen i stat och kommun går vidare. Åtgärder för att ytterligare öka konkurrensen mellan offentlig egenregiverksamhet och enskilda alternativ bereds. I regeringens tillväxtstrategi ingår att kraftigt rusta upp Sveriges vägar och järnvägar. Nu genomförs ett tioårigt och mycket omfattande investeringsprogram. Konkurrensen inom kommunikationsområdet främjas genom den nya telepolitiken och avvecklingen av monopolen på järnvägstrafik samtidigt som en fullgod service tryggas i hela landet. En ny postlag föreläggs riksdagen. Avregleringsarbetet fullföljs bl.a. genom en reform av elmarknaden i syfte att öka konkurrensen. Avregleringen av bostads och byggmarknaderna och sjunkande räntor pressar hyror och kostnader. Ett viktigt led i tillväxtpolitiken är också den största samlade investeringen i modern tid i forskning och högre utbildning som blivit möjlig bl.a. genom avvecklingen av löntagarfonderna. Det höga privata sparandet innebär att det finns goda förutsättningar att fortsätta att sprida ägandet genom privatisering av statliga företag. Regeringens insatser för att bekämpa den öppna arbetslösheten är mer omfattande än någonsin tidigare. Särskild vikt kommer att läggas vid förändringar som ger fler ungdomar arbete. Långtidsarbetslösheten motverkas genom insatser för att öka flexibiliteten på arbetsmarknaden, undvika utslagning och ge arbetslösa bättre möjligheter att möta arbetsmarknadens krav. Hårdare krav måste ställas på arbetsmarknadspolitikens effektivitet. Kostnaden per insats måste bli lägre och kvaliteten i insatserna öka. I takt med att antalet platser har ökat i det ordinarie utbildningsväsendet och att företagsutbildningen fått ökat stöd minskas behovet av arbetsmarknadsutbildning. Arbetsmarknadspolitiken i dess helhet ses över. Välfärdspolitiken syftar till att ge människor ekonomisk trygghet vid sjukdom och arbetslöshet och på ålderdomen samt att erbjuda sociala tjänster av god kvalitet anpassade till medborgarnas skilda behov. En rad reformer har genomförts. Vårdköer har kortats och valfriheten har ökat. Men ännu återstår ett omfattande förändringsarbete. Valfrihetsrevolutionen i välfärdspolitiken måste gå vidare. Förslag om den fortsatta reformeringen av familjepolitiken läggs fram. Reformeringen av sjukvårds och tandvårdssystemen fortsätter. Husläkarreformen fullföljs. Etableringsfrihet införs under 1994 för läkare och tandläkare. Det allmännas kostnadskontroll stärks. Förändringarna skall utgå från patienternas behov. Regeringen går vidare med reformeringen av socialförsäkringarna. Arbetslöshetsförsäkringen blir obligatorisk. Finansieringen sker genom arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Därigenom ställs ingen utan försäkringsskydd samtidigt som kostnaderna för arbetslösheten delas av alla som har ett arbete. Vi följer noga utvecklingen efter den s.k. ÄDEL reformen liksom utvecklingen för barnen i dessa förändringstider. Ungdomspolitiken skall vara inriktad på att överföra ideal och visioner och visa lyhördhet för ungdomars livsvillkor. Regeringen ser allvarligt på vissa företeelser inom ungdomsvärlden. Stor uppmärksamhet kommer att ägnas åt problem när det gäller främlingsfientlighet, våld och drogmissbruk. Handikappreformen följs upp med ytterligare förslag. Ideella insatser skall främjas. Det frivilliga sociala arbetet bidrar till förnyelsen av välfärdspolitiken och är ett omistligt komplement till de offentliga insatserna. En proposition om den fortsatta inriktningen av jämställdhetsarbetet läggs fram under våren. Utbildningsväsendets kvalitet spelar en central roll för vårt lands förnyelse. Rätten att välja skola har blivit en stor framgång. Antalet fristående skolor har fördubblats och den allmänna skolan genomgår en snabb vitalisering när den möter nya krav från föräldrar och elever. Den nyvunna friheten måste vara en frihet under ansvar för alla -- föräldrar och skola -- att leva upp till läroplanens mål om alla barns rätt till en god utbildning. Skolans verksamhet skall bygga på de normer om tolerans och respekt för varje människas lika och okränkbara värde som grundas i kristen etik och västerländsk humanism och som har djup förankring i vårt land. Hem och skola skall ge barn och ungdomar en klar uppfattning om rätt och orätt. Förslag har redan lagts fram för riksdagen om nya läroplaner och betyg som mäter elevens egna kunskaper och prestationer. Särskilda insatser kommer att göras för att öka rekryteringen till naturvetenskaplig och teknisk utbildning. Frågorna om allmän skolstart från sex års ålder och tioårig grundskola utreds. Universitetens frigörelse och den forskningsproposition som riksdagen antog i våras fullföljs genom förslag om den högre utbildningens fortsatta utveckling och om forskningspolitiken. Av långsiktigt avgörande betydelse är att skapa möjligheter för alla att lära hela livet. Arbetet har inletts med att finna nya vägar för att tillgodose kraven på en kontinuerlig kompetensutveckling. Kulturlivet är bärare av ett folks traditioner men bidrar också till samhällets förnyelse. Det offentliga stödet till det fria kulturlivet är ett viktigt bidrag till ett öppet och dynamiskt samhällsklimat. I vården av kulturarvet ligger värnet av en nationell identitet som har en självklar plats i ett mångkulturellt Europa. Kulturpolitiken skall främja kvalitet och professionalism. Mediapolitikens liberalisering, som gett Sverige en av världens mest liberala radiolagar, fullföljs på Frågan om Svenska kyrkans framtida relation med staten bereds i en öppen dialog med alla berörda parter. Miljöskulden får inte öka. Regeringsförslag med den inriktningen förbereds. Ekonomiska styrmedel kommer att användas i ökad utsträckning för att värna och förbättra miljön. Kväveoxidavgiften breddas. Sverige skall vara pådrivande i det internationella miljövårdsarbetet. Riokonferensens beslut och klimatkonventionen följs upp. Sverige kommer att stå som värdland för en internationell kemikaliekonferens våren 1994. Förslag läggs fram om att begränsa kemikalieanvändningen. Ett nytt internationellt svavelprotokoll för att begränsa nedfallet av svavelföroreningar arbetas fram under svenskt ordförandeskap. Länderna kring Östersjön har ett gemensamt ansvar för vattenmiljön. Miljöinsatserna i Baltikum prioriteras. Fortsatta insatser görs för kärnsäkerheten i östra Europa. Energipolitikens mål är att trygga tillgången på el och annan energi på internationellt konkurrenskraftiga villkor. Den skall utgå från vad natur och miljö långsiktigt tål. Miljövänlig energi från biobränslen, solenergi och vindkraft utvecklas. Hushållning främjas. Arbetet med att ge energibeskattning en tydligare miljöprofil och att introducera alternativa fordonsbränslen fortsätter. Miljöklasser för drivmedel utreds. Förslag kommer att föreläggas riksdagen att skärpa miljölagstiftningen och att sammanföra den i en miljöbalk. Regeringen har utsett en kretsloppsdelegation med uppgift att följa upp vårens riksdagsbeslut. Producentansvaret vidgas till nya varugrupper. Förslag läggs fram om åtgärder för att bevara den biologiska mångfalden. Regeringen ser över plan och bygglagen med inriktning mot fortsatt stärkt medborgarinflytande och förenklad lagstiftning. Danmark genomförs prövningen enligt naturresurslagen och vattenlagen av den fasta förbindelsen över Öresund. Sverige skall vara ett tolerant samhälle. Invandrings och flyktingpolitiken måste präglas av humanitet och öppenhet. Rasistiska och främlingsfientliga tendenser skall bekämpas. Förslag läggs fram om förbud mot etnisk diskriminering i arbetslivet. Skärpta åtgärder mot människosmuggling föreslås. Kostnaderna för flyktingmottagningen har kunnat begränsas avsevärt. Arbetet på att effektivisera verksamheten måste emellertid drivas vidare. Vistelsetiderna på flyktingförläggningarna skall kortas och mottagandet präglas mindre av omhändertagande och mera av ökat ansvarstagande. Regeringens principbeslut att ge uppehållstillstånd till flyktingar från krigsområdet i Bosnien ställer det svenska samhället inför en svår uppgift. Regeringen eftersträvar ett brett samförstånd med kommuner, organisationer, politiska partier och enskilda för att vi gemensamt skall klara denna. Rättssamhället skall stärkas. All brottslighet skall bekämpas med kraft. Särskild vikt läggs vid vålds och narkotikabrottsligheten. Insatserna mot den ekonomiska brottsligheten förstärks. Kriminalpolitikens förnyelse inriktas på att minska brottsligheten, öka den enskildes rättstrygghet och stärka stödet till brottsoffer. Frågan om skärpta regler för att motverka narkotikamissbruket på de slutna anstalterna bereds. Regeringen kommer att förslå riksdagen sänkt promillegräns och skärpta straff för grovt rattfylleri. Arbetet med att införa alternativa påföljder till fängelsestraff som samhällstjänst, elektronisk övervakning och individanpassade straff för rattfyllerister fortsätter. Ungdomskriminaliteten ägnas ökad uppmärksamhet. Förslag om åtgärder för snabbare och mer bestämda ingripanden mot unga brottslingar kommer att föreläggas riksdagen. Förslag om skärpta straff för brott med rasistiska motiv läggs fram. Polisväsendet effektiviseras och avbyråkratiseras. Polisen måste bli synlig och tillgänglig genom ökad patrullering och fler kvarterspoliser. Förslag kommer att föreläggas riksdagen om viktiga förändringar i vår grundlag. Det gäller bl.a. ett förstärkt skydd av centrala fri och rättigheter genom att Europakonventionen införlivas med svensk lagstiftning. Ett ökat inslag av personval i valsystemet, mandatperiodernas längd samt frågor som aktualiseras i samband med medlemskap i den europeiska gemenskapen kommer också att bli föremål för riksdagens ställningstagande. Regeringen kommer att kalla riksdagens partier till fortsatta överläggningar i dessa frågor. Två år har gått sedan Moderata samlingspartiet, Kristdemokratiska samhällspartiet gemensamt bildade regering för att förändra och förnya Under dessa två år har vi steg för steg genomfört den politik som lades fast i den första regeringsförklaringen. Förnyelsen av Sverige är på god väg. Vi övertog regeringsansvaret i en tid när ekonomin befann sig i en brant utförsbacke. Under det gångna året medförde den europeiska finansiella oron att situationen i många avseenden blev än mer besvärlig. I likhet med ett stort antal andra europeiska länder har Sverige i dag en rörlig växelkurs. Trots detta finns det nu skäl att tala om ljuspunkter i ekonomin. Men just därför och just nu ställs alldeles speciella krav på styrkan och uthålligheten i vår politik. De politiska beslut som kommer att krävas under de närmaste åren kommer ofta att vara svåra och långtifrån alltid att vara populära. Icke desto mindre kommer de att vara absolut nödvändiga. Det gäller främst arbetet med att sanera statsfinanserna. Regeringen kommer inte att vika från sitt ansvar. Men vi hoppas att det skall vara möjligt att uppnå ett så brett samförstånd som möjligt kring de åtgärder som de allra flesta av oss innerst inne vet är nödvändiga. Kortsiktig popularitetsjakt får aldrig ersätta långsiktigt ansvarstagande. Strävan efter samförstånd måste gälla alla områden. Men av speciell vikt är vad vi gemensamt kan uppnå i förhandlingarna med den Europeiska Gemenskapen, när det gäller att bygga ett tryggare och bättre pensionssystem och i fråga om de viktiga författningsfrågor som jag nyss nämnt. Problemen dominerar förvisso dagen. Men bortom dessa anar vi redan ett Sverige bättre än det vi lämnat bakom oss. Med större utrymme för individers och familjers eget ansvarstagande. Med större möjligheter till arbete, sparande och företagande. Med en dynamik och vilja till förändring som ger oss styrka och stolthet i det nya Europa som vi är en del av. Regeringens politik har utformats med sikte på 1990-talet i dess helhet. På viktiga områden ser vi redan hur den börjar att ge resultat. Men än återstår mycket. Gemensamt kommer vi att söka väljarnas stöd i nästa års val för att fortsätta och fullfölja den politik för förändring och förnyelse som vi nu inlett.

Fru talman! Det som inträffat i Ryssland är tragiskt och oroande. Fascister och gammelkommunister tvingade president Jeltsin att möta våld med våld. Människoliv har gått till spillo. Den sköra demokratin har utsatts för allvarliga påfrestningar. De allra flesta av oss känner lättnad över att kuppmakarna misslyckats. Men vi inser att president Jeltsin och demokratianhängarna nu har en ännu svårare uppgift. Demokratin måste inte bara verka med hjälp av allmänna val, utan också kunna lösa de djupa ekonomiska och sociala problemen som finns i Ryssland för att befästa sin legitimitet. Rysslands öde ligger i det ryska folkets händer, men omvärlden bör känna sitt ansvar för att stödja demokratin i de tidigare kommunistländerna. Också för svensk del kan vi dra vissa slutsatser: Krisen i Ryssland har än en gång visat att Sverige måste bedriva en fast och konsekvent utrikespolitik. Vi kan inte överge en säkerhetspolitisk position utan att i nationellt samförstånd ha etablerat en ny. Säkerhetspolitikens trovärdighet står och faller med det ansvar, den fasthet och den uthållighet som i decennier kännetecknat den svenska linjen. Fru talman! Sverige saknar politiskt ledarskap. Den svenska ekonomin driver vind för våg. Det skriver fondkommissionärsfirman Alfred Berg i sitt senaste nyhetsbrev. Det är marknadens bedömning av tillståndet i landet, efter två år med regeringen Om en liten stund kommer fyra företrädare för denna regering, i ett 45 minuter långt högtidstal, att prisa den egna politiken och skylla alla problem på socialdemokraterna. Med regeringens uppläggning blir det tyvärr inte många tillfällen till debatt här i dag. Därför vill jag att ni som lyssnar skall fundera lite extra på vad de ord som kommer att användas här i dag egentligen betyder. Carl Bildt kommer att tala om ''ljuspunkter'' i ekonomin. Då menar han att exportindustrin går bra på grund av att kronan tappat 25--30 % av sitt värde. Det som statsministern för ett år sedan kallade ''ett misslyckande'' är i dag regeringens enda tillgång. Men det är ingen ljuspunkt för dem som är arbetslösa. Företagen utnyttjar den låga kronkursen till att höja sina vinster, inte främst till att öka marknadsandelarna och därmed sysselsättningen. Det visar uppgifter från Det är heller ingen ljuspunkt för alla de företag som är beroende av hemmamarknaden. Det är i dessa små och medelstora företag som de nya jobben måste växa fram. De drabbas nu hårt av regeringens ensidiga åtstramning. Det visar 30 000 företagskonkurser de senaste åren. Olof Johansson kommer förmodligen att hävda att kronan föll därför att vi socialdemokrater hade kongress för två veckor sedan. Men, Olof Johansson, kronan har fallit stadigt i ett år nu. Så långa kongresser har inte vi socialdemokrater. Däremot har vi under hela den perioden haft en borgerlig regering som låtit den svenska ekonomin driva vind för våg, en regering som tappat kontrollen över både budgetunderskott och arbetslöshet. Carl Bildt kommer säkert att säga att han och regeringen skall göra Sverige till en tillväxt och företagarnation. Det sade han hösten 1991, det sade han förra hösten och det kommer han att säga nu för tredje året i rad. Men för tredje året i rad minskar tillväxten. Regeringsföreträdarna kommer också att säga att arbetsrättslagstiftningen måste göras smidigare. Det betyder att företagen får lättare att sparka folk. Vilka vill företagen bli av med? Vi ser redan tendenserna. Det är unga kvinnor som har små barn. Det är äldre anställda, som skulle behöva lära nytt och utvecklas. Det är människor som har problem med hälsan eller har ett handikapp. Det regeringen egentligen vill är att minska inflytandet för löntagarna och öka arbetsgivarnas makt. Jag var litet nyfiken på om statsministern i årets regeringsförklaring skulle ha mage att upprepa det moderata vallöftet om sänkta skatter och att det måste löna sig att arbeta. Riksrevisionsverket har ju visat att regeringen höjt inkomstskatten för alla. Så fick vi beskedet: Det lönar sig mindre att arbeta i moderaternas Sverige än tidigare. Mest har regeringen höjt skatten för dem som har låg lön. De har fått en skattehöjning som är dubbelt så stor som höginkomsttagarnas. För att få sänkt skatt i moderaternas Sverige måste man ha en stor förmögenhet, eller en tjock aktieportfölj, eller ett fett arv som väntar, eller generösa penninggåvor i sikte. Tillhör du dem, då får du sänkt skatt. Dessa grupper har redan fått betydande lättnader. Nu föreslår regeringen ytterligare sänkningar av skatten på kapital. Det här är allvarligt av tre skäl. För det första: Därmed rubbas den balans i beskattningen av arbete och kapital som skattereformen åstadkom. Nu öppnas nya möjligheter igen för skattefusk och skatteplanering. Kapitalägarna får kraftiga förbättringar. Gamla, sjuka, arbetslösa och vanliga löntagare drabbas däremot hårt av regeringens politik. För det andra: De ekonomiska skillnaderna mellan olika grupper i Sverige ökar ännu mer. Det blir som i USA under Reagan och i Storbritannien under Thatcher. De rika blir rikare och de fattiga blir fattigare. För det tredje: Regeringen lånar till skattesänkningar för kapitalägare. Skattesänkningarna är inte finansierade, utan dem lånar man till. Försörjer du dig däremot på industriarbete, på att städa, köra taxi eller bära ut post, då får du höjd skatt. Ju mindre du tjänar, desto mer tar den moderate skatteministern och regeringen ifrån dig. Med denna politik angriper den moderatledda regeringen, enligt min mening, grunderna för det som gjort Sverige till ett bra land att leva och bo i. Som ordförande för det socialdemokratiska partiet vill jag från denna talarstol deklarera: Vi motsätter oss dessa orimliga och orättvisa förslag. Socialdemokratin kommer 1994 att gå till val på en politik som innebär att rättvisa och trygghet också skall gälla i framtidens Sverige. Vi kommer här i dag också att få höra att regeringen fortsätter att effektivisera och förbättra i kommunerna. Det betyder i klartext att 26 000 kommunalt anställda får sparken. Det betyder att det blir ännu färre som jobbar på dagis, i skolan, på sjukhus, på ålderdomshem och i hemtjänsten. Det är där de arbetar, dessa kommunalt anställda, som från nyliberalt håll utpekas som ''tärande''. AMS, Svenska kommunaltjänstemannaförbundet och andra har räknat ut att det är ekonomiskt vansinne att avskeda fler människor i kommunerna i rådande arbetsmarknadsläge. Kan vi få besked från regeringssidan i dag? Förmodligen kommer statsministern att göra ett stort nummer av att regeringen håller på att skapa Europas bästa skola. När moderater talar om en bättre skola betyder det: färre lärare, större klasser, mindre hjälp åt svaga elever, sämre skolmat, dåliga skollokaler. Det betyder också att föräldrar som har råd, och som håller sig framme, kan sätta sina barn i privata skolor, som dels gynnas bidragsmässigt på de kommunala skolornas bekostnad, dels kan ta ut avgifter. Skolpengen leder till en sämre skola för de allra flesta och till en allt brutalare uppdelning av barn. När det kommer rapporter om att våldet i skolorna och mot lärarna ökar, då säger den moderata skolministern: ''Ja, varför inte - - visst kan vi ha poliser i skolorna.'' Poliser? I Europas bästa skola! Var det detta moderaterna menade, när man i valrörelsen talade om fler poliser i Sverige? Vi kommer också här i dag att få höra från talarstolen att valfriheten har ökat. Hur har valfriheten ökat för de 500 000 som i dag inte har något jobb, eller för alla dem som vräkts från sina bostäder, eller för dem som tvingas ställa sig i socialbidragskön? Vad har den pensionär för valfrihet som inte har råd att bo kvar hemma när maken läggs in på sjukhem? Vem väljer att ligga ensam, den där allra sista natten i livet? Jag håller med Bengt Westerberg om det han sade i programmet Aktuellt för någon vecka sedan. Han sade: ''Om vi försämrar den offentliga servicen, då lägger vi över bördor på anhöriga, och det riskerar i värsta fall att leda till att de får jobba så hårt att deras sjukdomar eller åldrandeprocess kan påskyndas och det är allvarligt. - - De människor som ständigt talar om nedrustning av den offentliga sektorn, de borde lära sig av det här.'' De som borde lära sig, de som påstår att den offentliga sektorn är för stor och att det är bra att den rustas ned, de sitter här i kammaren. De heter t.ex. Carl Bildt, Gunnar Hökmark, Gullan Lindblad och Lars Tobisson. De är moderater. Och ute i kommunerna sitter ännu fler moderater och planerar nya nedskärningar av välfärden. Vem står för regeringens politik? Är det Carl Bildt eller Bengt Westerberg? Är det statsministern eller vice statsministern? Fru talman! Jag erkänner att det är en märklig fråga att behöva ställa. Vi är många som är oroliga över vart Sverige är på väg. Sjukvårdsminister Bo Könberg är orolig över att gamla vanvårdas. Alf Svensson är orolig över att den ekonomiska brottsligheten ökar. Arbetsmarknadsminister Börje Hörnlund är orolig över alla arbetslösa ungdomar. Men det räcker inte att vara orolig, inte när man sitter i regeringen, inte när man har majoritet i denna kammare och inte när man har makten ute i kommunerna. Det räcker inte att vara orolig, när vi har ytterligare ett år framför oss, då svensk ekonomi kommer att driva vind för våg, och då landet kommer att vara beroende av Ny demokratis nycker och försök att skapa motsättningar mellan människor. Det finns forskare, bl.a. i Tyskland, som menar att högerextremisterna, om de inte hade invandrarna och flyktingarna att skylla allt elände på, skulle vända sitt hat mot någon annan grupp, t.ex. Men så kan det väl ändå inte vara i Sverige? Sedan läste jag en artikel i Aftonbladet förra veckan av Lennart Nolte, förbundsordförande i Synskadades Riksförbund. Han citerade Ian Wachtmeister, som sagt: ''Toaletterna har blivit stora och ödsliga för att passa rullstolar. Och trapporna går knappt att gå i för att man skall kunna åka i dem.'' Kan vi få ett besked här i dag från Ian Wachtmeister? Är det handikappade som står näst i tur för Ny demokratis kampanjer? Kan vi få besked från Folkpartiet? Står Folkpartiet ut ett år till, eller kanske ännu längre -- om jag skall tro regeringsdeklarationen -- med att regera på nåder av Ny demokrati? Alf Svensson! Ni sitter i regeringen, och ni har ansvaret. Ni lovade mer pengar till sjukvården och äldreomsorgen. Det var många, framför allt äldre, som trodde på det löftet. Men det blev mindre pengar och sämre vård. Var finns moralen och etiken hos kds när det gäller sjuka och gamla? Fru talman! Utmaningarna som ligger framför oss är gigantiska. Vi skall pressa ned den högsta arbetslösheten i modern tid. Vi skall ta ned ett budgetunderskott som skenar. Vi skall betala räntor på en statsskuld som passerat För att klara de kraftprov som ligger framför oss, måste vi koncentrera all vår förmåga på att lösa de stora problemen. För det första, och det viktigaste av allt: Vi måste få fart på tillväxten igen. Vi socialdemokrater vill ha en rejäl stimulans av produktion och investeringar. Efterfrågan måste öka. Vi har lagt fram en rad konkreta förslag i detta syfte i vår ekonomisk-politiska motion till riksdagen. Allt fler ekonomer stöder nu vår uppfattning. För det andra: Arbetslösheten måste ned. Den svarar i dag för tre fjärdedelar av budgetunderskottet. De nya jobben måste växa fram, främst i den privata sektorn. Men mot de nyliberala kraven på fler otrygga, underbetalda tjänarjobb ställer vi socialdemokrater fler kompetenskrävande, välbetalda och ansvarsfulla arbeten. För det tredje: Vi måste sätta in kraftfulla åtgärder mot det strukturella underskottet. Också här har vi en rad förslag. Vi vill bygga upp en ny finansiering av sjukförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen. Vi vill skapa en hållbar finansiering av a-kassan. Vi vill förstärka skatterevisionen och ta krafttag mot den ekonomiska brottsligheten. Vi vänder oss bestämt mot att besparingarna ensidigt går ut över dem som har det sämst, över gamla, sjuka och arbetslösa. Det är vi som är friska, har jobb och tjänar bra som måste dra det tyngsta lasset. Besparingarna måste utformas så att medborgarna känner att krisens bördor fördelas någorlunda rättvist, så att var och en ser att de gemensamma ansträngningarna leder till att fler och fler får jobb och kan försörja sig själva. För det fjärde: Regeringspartierna har med olika uttalanden skapat total förvirring om vad de tänker göra med pensionerna, sjukförsäkringen, föräldraförsäkringen och andra trygghetsreformer. Medborgarna måste få besked om vilka regler som gäller. Blir det inkomsttrygghet eller bara grundskydd? Ett klart besked om socialförsäkringarna skulle leda till ett sving i efterfrågan. Det är mycket vi själva kan och måste göra för att ta Sverige ur krisen. Ansvaret för den svenska ekonomin är vårt eget, ingen annans. Den svenska arbetslösheten kräver att åtgärder sätts in här, i vårt eget land. Vi styr vårt eget öde, men vi är samtidigt beroende, på gott och på ont, av vår omvärld. Vi påverkas av att 20 miljoner människor går arbetslösa i Därför har den svenska socialdemokratin, tillsammans med övriga socialdemokratiska partier i Europa, inlett ett arbete med att utforma en ny strategi för full sysselsättning i Europa. Vår strategi skiljer sig helt från den nyliberala politik som styrt flertalet industriländer under de senaste tio åren och som lett till massarbetslöshet och stagnation. Vi vill investera i människor, i miljö, i social omsorg, i kultur, i ny teknologi och bättre kommunikationer. Vi vill satsa på arbete och utveckling. Om Sverige och andra europeiska länder verkligen skulle ta krafttag mot arbetslösheten, då är jag övertygad om att fler och fler i vårt land skulle ställa sig positiva till ett utökat samarbete i Europa och till ett svenskt medlemskap i EG. Därför vill jag vara med och verka för en förändring av politiken i Europa. Därför vill jag framför allt ha en annan politik och en annan regering i Sverige!

Fru talman! Till dem som nu traditionsensligt lämnar lokalen vill jag påpeka att baren inte har öppnat ännu. I motsats till Ingvar Carlsson vet jag inte riktigt vad regeringen i allmänhet kommer att säga så småningom. Det räcker för min del med vad den har sagt och gjort. Jag utgår också från att alla känner till den mycket allvarliga situationen i världen och i Sverige. Jag vill själv inleda med att tala om den politiska nervositeten i landet. I somras åkte jag runt till 66 platser, från norr till söder, och talade till säkert 66 000 personer. Under hela resan kunde vi se och höra folks oro över arbetslösheten, och vi fick också upprepade bevis på de sociala och ekonomiska påfrestningar som följt i flyktingpolitikens spår. Framför allt media låtsades att vi åkte land och rike runt för att hetsa mot muslimer -- inte ett ord om vår kritik mot den ekonomiska politiken eller om våra förslag hur man åtgärdar ungdomsarbetslöshet och kriminalitet, hur man ändrar familjepolitiken och hur man kan göra för att ta sig ur politikens eländiga träsk. Reaktionen var våldsam. Det blev en makalös smutskastning. Man föreslog t.o.m. öppet att de som yttrade sympatier för Ny demokrati skulle bojkottas kommersiellt. Det räckte. Ingen i detta land eller i detta rum reagerade mot det. Om ni använder ord som fascism osv., är det precis ett utslag av det totala åsiktsförtrycket. Om ni är intresserade, har vi vid det här laget 20 A 4-pärmar fulla med oförskämdheter. Det går bra att läsa dem. Man kan fråga sig: Är vi rasister därför att vi kan räkna? Är vi fascister därför att vi reser runt i Sverige och träffar folk, medan ni andra ligger i hängmattorna? Är vi uppviglare därför att vi talar om alla de här frågorna på ett sådant sätt att folk begriper? Det är i och för sig ovanligt. Är vi möjligen nazister därför att Bert Karlsson ger ut grammofonskivor -- vilket han har gjort förut också -- med en orkester som spelar bl.a. Du gamla, du fria? Jag tror att de kan göra en insats även för riksdagen, så att vi kanske slipper få texten utskriven på lappar i bänkarna vid riksmötets öppnande. Märker ni inte hur sjukt allt det här är? Reagerar ni inte när åsiktsmonopolets mest fisförnäma företrädare t.ex. kräver att Expressen på löpsedlarna skall be om ursäkt för att man publicerade Sifomätningar? Vi skulle kunna visa tio löpsedlar som borde leda till fängelse för dem som har skrivit dem en gång i tiden, därför att de är så förolämpande. Men de var riktade mot Ny demokrati, och ändamålet tycks helga medlen. Nu undrar jag, fru talman, hur det skall gå när ni skall besudla era händer här. Pierre Schori skrev nämligen för en månad sedan: ''Ny demokratis partiledning spelar på fördomar och okunskap. Den sprider lögner och förtal. Ny demokrati är i dag ett odemokratiskt parti. Varje annat parti'' -- det är värt att tänka på för regeringen -- ''som samarbetar med Ny demokrati kommer att besudlas av denna riksdagens femtekolonn.'' Jo, jag tackar! Jag lyckades till slut få in en replik i Det är personer som Schori som har fått mig att avsky politiken, men som samtidigt ger mig adrenalin nog att jobba vidare, att avslöja den sortens politiker som hjälpt och stött förtryckarregimer runt om i världen och nu låtsas vara demokratins och humanismens apostel. Man tar sig för pannan. Eller vad säger fru talmannen om Ingvar Carlssons lika löjliga som kränkande påstående att jag skulle vara ansvarig för en mordbrand i Trollhättan därför att det stod en rad i en debattartikel i Länstidningen Östersund dagen innan? Var och en som kan sin geografi kan komma till vissa slutsatser. Jag undrar hur reaktionen skulle ha varit om det hade varit tvärtom, dvs. om jag hade beskyllt Ingvar Carlsson för mordbrand eller Pierre Schori för spioneri. Vad hade då hänt? ''Verkligheten är vår största fiende.'' Om ni -- från vänster till höger i det politiska livet -- fortsätter att kalla oss och svenska folket för rasister, kommer svenska folket kanske att bli det. Jag tycker att det är oförskämt om man som politiker skyller sina egna politiska misstag på andra. Det är en sak om man gör det mot Ny demokrati -- den bluffen börjar alla genomskåda -- men jag tror att det blir värre när folk börjar tänka på att ni skyller på dem, på era egna väljare, på dem som de facto betalar för era misstag. Den svenska krisen är därför inte bara ekonomisk och politisk, utan den är också i allra högsta grad moralisk. Näste man till rakning är herr statsministern själv. Tillsammans med den fantastiska trion Franzén och Dennis från Riksbanken och Wibble lyckades han köra den svenska skutan i sank. För drygt ett år sedan hade vi en valutareserv på 160 miljarder kronor. I dag har vi ingen valutareserv alls; det kanske finns ett par miljarder kronor. Riksbankspolitiken i allmänhet och ränte och valutapolitiken i synnerhet, som statsministern m.fl. här har försvarat, har kostat Sverige 80 miljarder kronor och 100 000 jobb sedan 1990. Det här började nämligen innan denna regering tillträdde. Om siffrorna är felaktiga, vill jag ställa frågan: Vilka är de riktiga sifforna? Vad var priset för uttalanden som ''vår kurs ligger fast'', ''vi försvarar svenska kronan till varje pris'' och andra magnifika uttalanden som ni körde med innan ni gick rakt in i väggen? Jämfört med de 80 miljarderna, eller med det som över huvud taget händer i landet, tycker man kanske att de 1,5 miljarderna för delpensionen är ganska litet pengar, men det är ändå de som har gjort Carl Bildt mest upphetsad. I ett fantastiskt indignationsnummer här i våras talade han i en veckas tid om att jag var opålitlig och ohederlig och sade att Ny demokrati hade brutit ett avtal. Sedan fick statsministern en utredning gjord av en statsvetare och kanslichef. Den visade att vi inte hade brutit något avtal. När jag överlämnade den utredningen sade statsministern till mig att han trodde att vi hade lagt den frågan bakom oss! Låt mig därför, fru talman, säga till statsministern: Vi har inte lagt frågan om hederlighet bakom oss. Jag tycker nämligen inte att det där indignationsnumret var särskilt hederligt av statsministern. Sedan vill jag säga: Kom inte dragande med delpensionen en gång till! Ny demokrati tänker inte diskutera någonting annat än totala omläggningar av pensionssystemet -- sådana är verkligen i och för sig mycket nödvändiga. Om statsministern blir upprörd över brott mot icke-överenskommelser, som han blev i våras, borde han bli ännu mer upprörd över brotten mot de överenskommelser som han själv har träffat med Socialdemokraterna -- dem bryter ni ju på båda hållen. Varför blir ni inte indignerade då? Är ni så vana vid att ni lurar varandra, eller vad beror det på? Så till den ekonomiska politiken. För ungefär ett år sedan påpekade jag -- nog så ensam i denna kammare -- att Sverige inte till varje pris skulle försvara kronan utan tvärtom låta den flyta, att vi skulle kraftigt dra ned räntan och kombinera det med ett omfattande finanspolitiskt paket. Då svarade fru Wibble -- som härmed har rätt till replik -- att detta var en usel politik och att det var tur att jag inte hade något som helst inflytande på den ekonomiska politiken. Nu, när vi vet hur det gick, vet vi alla att det var otur att fru Wibble hade inflytande på den ekonomiska politiken. Det har nämligen visat sig att vi hade ganska så rätt -- eller hur? Men det erkännandet lär vi väl inte få. Alla talar så mycket om företagsamhet. T.o.m. Ingvar Carlsson stöder företag, han som i hela sitt liv har jagat företagen, förföljt dem med orimliga skatter och försökt att misstänkliggöra dem. Nu har Socialdemokraterna seminarier för dem. Nu satsar alla på företagen. Okej, jag är företagare, och nu skall jag anlägga en företagsaspekt på den här situationen. Det Sverige som går så bra och som statsministern är så nöjd med är de fria företagens, näringslivets och framför allt exportindustrins Sverige. De täcker 20 -- 25 % av vår BNP. De företagen går bra därför att den svenska kronan flyter och därför att räntorna har dragits ned trots regeringens och Riksbankens fatala valuta och räntepolitik för ett år sedan. De går bra därför att de är välskötta och därför att de vet hur man producerar, rationaliserar och marknadsför. Resten av AB Sverige -- låt oss kalla det så -- sköts av politiker i en eller annan form. Detta AB Sverige gör världens största förlust och är skuldsatt upp över öronen. Företagsledningen, dvs. regeringen -- och riksdagen, får man väl säga -- vägrar att föregå med gott exempel och skära inom sin egen kostnadssfär. Nya chefer i företaget utnämns inte på grund av kompetens utan som tack för senast. Nivån därunder i det stora företaget är då landsting och kommuner. Vad gör cheferna där? Man rensar inte i sin omständliga byråkrati -- nej då. Där genomför man rationaliseringarna genom att avskeda dem som producerar, dvs. sjuksköterskor, lärare, läkare, hemtjänstbiträden och vad det kan vara. Det är lika begåvat som att rationalisera Volvo genom att lägga ned biltillverkningen och stoppa in alla på kontoren. Man har kostnaderna kvar men får ingenting för pengarna. AB Sverige, alltså landet Sverige, är i kris. I ett sådant företag brukar företagsledningen inte slå sig för bröstet, utan man brukar sätta till alla klutar för att komma ur den knipa man är i. Nu är frågan: Orkar den här topptunga kolossen över huvud taget ta sig upp ur politikens träsk? Det är en fråga som även internationella iakttagare ställer sig med viss oro. Frågan är också: Skall kompetens och sunt förnuft, det som vi egentligen borde företräda, kunna segra över den kortsiktiga popularitetsjakt som Bildt talade om i går och som har kännetecknat både hans eget och alla andra partier under mycket lång tid? Ja, det är frågan det. Jag kan bara säga att vi gärna ställer upp på konkreta, tuffa och förnuftiga åtgärder men inte på resten. Jag skall därmed lämna den ekonomiska politiken. Jag vill bara nämna att vi har flera sådana förslag som de som finansministern kallade usla. Jag kommer att presentera fler usla förslag. Ni kan ju då berätta hur usla de är, så skall vi sedan följa upp vad som händer på de punkterna också. Jag kan börja med några nu. Jag menar att arbetsrätten måste ändras i grunden. Det säger regeringen också, men jag menar att man måste ta en match med facket. Jag tycker inte att facket representerar sina medlemmar på ett riktigt sätt. Långsiktigt motarbetar facket medlemmarnas intressen. Därför måste man ta en match om det och ändra på det. Men i den här församlingen kommer ju en massa människor från facket, så här är det nästan omöjligt att åstadkomma någonting sådant. Det tror jag inte ens att den här regeringen vågar sig på. Men kom ihåg att det är fackets åsikter -- de arbetsrättsliga lagar och avtal som vi har -- som gör att företagen i dag kör övertid i stället för att anställa folk. Det beror på dem. Var finns åtgärderna som nu måste fram? En annan sak som måste ändras i grunden är ungdomspolitiken. Jag anser att ungdomspolitiken är den största och mest ödesmättade frågan över huvud taget framöver. Om vi fortsätter som vi gör nu, när ungdomsarbetslösheten är dubbelt så stor som den vanliga arbetslösheten, kommer vi att få utslagna generationer. Vad kan vi då göra? Ja, det skulle vara värt en egen debatt. Det behövs krav i skolan på eleverna, krav på lärarna och krav på föräldrarna, som måste inse att barnomsorg inte är föräldraomsorg. Ungdomslöner måste införas, helst också två års provanställning. Vi skall ha ungdomspraktikplatser, men de skall inte vara gratis för företagen -- de skall inte ha några gratiserbjudanden; det är inget bra förhållande. In med lärlingssystem! Inbyggda skolor är självklarheter, liksom ungdomsbostäder som inte är byggda enligt byggnormen utan som ungdomar själva får komplettera, osv. Och ge premier till dem som sköter sig -- det är ju en orginell idé! -- i stället för lyxresor till värstingar, osv. Vi kan också arbeta med biståndsbrigader och katastrofbrigader, dvs. utöka den allmänna värnplikten till alla, även tjejerna. Utom i det militära skulle de alltså kunna jobba i biståndsbrigader, låt oss säga med miljön i Baltikum -- det måste ju vara hundra gånger roligare än att gå hemma och krama några träd -- och i katastrofbrigader för att själva hjälpa till vid katastrofer. Och det är katastrof över allt på hela jordklotet -- marknaden är enorm! Vidare måste vi äldre föregå med gott exempel. Vi måste ändra lagar och skatter så att det lönar sig att studera. När man är 16 -- 17 år skall man se att det faktiskt lönar sig att studera och att det lönar sig att arbeta. Vi måste ta bort det mygel och den korruption som ungdomarna iakttar och tycker är ganska äckliga. Vänskapskorruption, som finns i Sverige, är inte bättre än den vanliga standardkorruptionen, vill jag härmed påstå. Det är inte värre med en politiker som kan köpas för tio miljoner kronor, vilket ibland förekommer i andra länder, än med en som kan köpas för en kaffe med en konjak och en dunk i ryggen. Fru talman! Århundradets skattereform hade sina förtjänster men också vissa rent destruktiva ingredienser. Tjänstemomsen är en sådan. Vid hearingen med Assar Lindbeck frågade jag varför det bland dessa 113 punkter inte fanns någon punkt om tjänstemomsen -- det fanns det inte då -- och jag fick faktiskt inget svar; jag vet att man sedan började titta närmare på det. Då var det faktiskt ingen utom Ny demokrati som talade om det. Nu görs det en utredning. Bra! Men låt det då inte vara som det står i Svenska Dagbladet -- att ni utreder och utreder därför att ni inte vågar komma fram till ett resultat. Här måste vi komma fram till ett resultat! Tjänstemomsen motverkar givetvis privatiseringen av den offentliga sektorn, och den gynnar den svarta sektorn något alldeles fantastiskt. Moms på varor är nog okej, men mervärdesskatt på tjänster är fel. Jag skall återkomma senare till flykting och biståndspolitiken. Jag sparar det bästa till sist så att herrarna Westerberg och Svensson skall bli riktigt glada. Jag vill ta upp ett annat uselt förslag som regeringen kan bita i. Vi i riksdagen kan fatta beslut om att ersättningsnivåerna vid t.ex. sjukdom och arbetslöshet skall sänkas till 80 %. Varför kan vi då inte göra likadant när det gäller våra egna ersättningsnivåer? Varför kan inte partistöd, presstöd och organisationsstöd rakt av sänkas till 80 %? Jag fattar det inte. Jag har aldrig hört en logisk förklaring till detta. Till sist vill jag säga att demokratin inte överlever om politik blir ett yrke. Jag vet att det är farligt att säga det. Ni har allihop suttit här i mer än åtta år. Men mitt förslag är som bekant att ingen skall sitta i riksdagen längre tid än två gånger fyra år. Varför då? Jo, därför att demokratin måste vitaliseras. I Amerika pågår nu en mycket intensiv diskussion om detta. Alla människor man frågar om detta säger: Ja visst, det är riktigt. Ingen skall få sitta i kongressen så länge. I Amerika brukar de tala om tre gånger fyra år, så ni kan andas ut litet grand. Men jag säger två gånger fyra år. Den här diskussionen måste vi ta upp. Vi måste föregå med gott exempel. Demokratin är hotad. Den hotas på olika sätt. Det behöver inte gå till som det gjorde i Ryssland eller i Spanien där någon kom in med en lapp för ögat och sköt i taket. Demokratin går rent av att mygla bort. Tack så mycket fru talman!